Fru talman! Edward Riedl har frågat mig om jag kan redogöra för de ekonomiska stödåtgärder som har presenterats under året och deras effekter. Pandemin har drabbat världen och Sverige hårt. Människors liv och hälsa har farit illa, och världsekonomin har gått in i en djup lågkonjunktur. Sedan virusutbrottet har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat historiskt stora åtgärder för att bland annat begränsa smittspridningen och lindra effekterna för jobb och företag. Åtgärderna har gjort stor skillnad. Utan att gå in i detalj på alla åtgärder tänkte jag nämna några. Tillsammans med stora ansträngningar från medarbetarna och betydande ekonomiska tillskott har tillräcklig kapacitet i intensivvården kunnat upprätthållas, trots det ansträngda läget. Sysselsättningsfallet har dämpats genom korttidspermitteringar, nedsatta arbetsgivaravgifter, omställningsstöd och kraftiga tillskott till kommunsektorn. Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen har tillfälligt höjts, och regelverket har justerats så att fler kvalificerar sig för ersättning. Konsekvenserna av restriktionerna för kultur, idrotts och mediesektorerna har dämpats genom att betydande medel har tillförts dessa sektorer. Regeringen har för 2020 presenterat krisåtgärder med en omfattning på 200 miljarder kronor i rena utgifter, därutöver 250 miljarder i garantier och 335 miljarder i likviditetsförstärkningar. I samband med höstens budgetarbete fortsatte det arbetet, med rekordstora satsningar på över 100 miljarder. Flera av krisåtgärderna har nu under vintern förlängts och justerats, vilket ökar omfattningen ytterligare. Krisåtgärderna omfattar stora belopp, och det är viktigt att följa upp åtgärdernas effekter, beivra missbruk och dra lärdomar. Vi vet att enbart korttidspermitteringen hittills har omfattat cirka 590 000 anställda och 73 000 företag, vilket sannolikt har räddat tiotusentals jobb. Förstärkningarna av arbetslöshetsförsäkringen har samtidigt gett ökad trygghet för dem som trots åtgärderna har förlorat sitt arbete. Över 15 000 fler ersättningstagare får i dag ut 80 procent av sin tidigare inkomst från arbetslöshetsförsäkringen jämfört med om tidigare nivåer hade gällt. Pandemin är inte över, och mer utvärdering kommer att behövas. Det är precis därför som Coronakommissionen och flera berörda myndigheter har fått i uppdrag att titta på just detta. Jag ser fram emot att ta del av slutsatserna. Edward Riedl har också frågat mig i vilken mån åtgärder har vidtagits och omformats på grund av Moderaternas initiativ och agerande i riksdagen. Det är glädjande att Edward Riedl och Moderaterna tycks vara så nöjda med regeringens krisåtgärder att de nu i efterhand vill ta åt sig äran för dem. Vi befinner oss i ett allvarligt och svårförutsägbart läge. Regeringen och samarbetspartierna har följt utvecklingen noga och löpande återkommit med nya förslag, senast i dag. Vi har visat att vi på kort tid kan komma med nya åtgärder om så krävs, och vi är beredda att göra det igen. Jag är samtidigt glad över det konstruktiva samarbetet med riksdagen, där den snabbt behandlat ett stort antal krisåtgärder.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Låt mig börja med att säga att Sverige tyvärr är ett av de mer drabbade länderna av covid-19, med väldigt många dödsfall och många som har insjuknat. Vi har sjukvårdspersonal och människor som jobbar inom äldreomsorgen och på många andra ställen som kämpar och gör ett fantastiskt arbete under dessa mycket svåra förhållanden. Det tycker jag är viktigt att vi allihop framhåller här i kammaren. Det min interpellation handlar om, fru talman, är vissa delar av hanteringen av pandemin och då framför allt den ekonomiska hanteringen. När vi inför restriktioner för att minska smittspridningen får ju det en effekt på både jobb och företag i det här landet, och frågan är hur vi bäst hjälper till att se till att vi har jobb och arbeten kvar efter krisen. Före jul skärpte regeringen restriktionerna. Det var nödvändigt med den höga smittspridning vi har. När man skärper restriktionerna hotar det jobb och företag. Hårt pressade företag inom de branscher som är mest drabbade fick det ännu tuffare. Den här regeringen, fru talman, valde att först meddela skärpta restriktioner och sedan gå på jullov - utan att berätta hur man skulle säkerställa situationen för alla dem som då blev oroliga för sina arbeten. Vi moderater gjorde tvärtom. När regeringen var på jullov satte vi oss ned och började fundera på vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att jobb inte går förlorade i den svenska ekonomin. Efter att vi under julen hade arbetat fram förslagen kallade vi moderater ihop finansutskottet och lade fram förslagen där. Vi hinner inte ta upp alla våra förslag i den korta debatten här i dag, men ett av dem var höjning av ersättningsnivån i omsättnings och omställningsstöden till 90 procent. Nu på morgonen, när vi i finansutskottet skulle fatta beslut om detta, presenterade regeringen tillsammans med samarbetspartierna ett förslag om just 90 procents ersättningsnivå i omsättnings och omställningsstöden. Det är bra; låt mig säga det, fru talman. Det är väldigt bra. Det kommer att rädda jobb och företag. Men det jag vänder mig emot är den beskrivning som finansministern ger både i svaret på min interpellation och när hon uttalar sig i medierna, där hon och regeringen försöker ta åt sig äran för detta. Det är mycket möjligt att finansministern och regeringen också funderar över stöd och andra åtgärder. Men jag funderar ändå över med vilken exakthet samma slump har inträffat gång på gång under hela krisen: Moderaterna lägger fram förslag i finansutskottet, och regeringen lägger sedan fram ett likadant förslag två eller tre veckor senare. Det är bra att vi får igenom bra och nödvändig politik, men det är småaktigt med en finansminister som låtsas att hon har gjort jobbet fastän hon har varit på semester. Det är småaktigt, fru talman! Min fråga till finansministern blir: Är detta en korrekt beskrivning av det som har hänt? Det går ju att följa det i protokoll och så vidare. Stämmer det att det faktiskt var Moderaterna som lade fram förslaget, samma förslag som regeringen och samarbetspartierna presenterade nu på morgonen? Så har det nämligen varit med krisstöd efter krisstöd: Moderaterna lägger fram förslagen och får igenom dem, och därefter står regeringen och försöker ta åt sig äran. Jag tycker att det är småaktigt att försöka ta åt sig äran för saker man faktiskt inte gör. Men det är bra att vi får igenom bra politik.

Fru talman! Det har varit ett hårt arbete på Finansdepartementet under jul och nyårshelgerna. Jag vill ha respekt för de tjänstemän som har jobbat oerhört hårt under det gångna året och nu har beordrats ytterligare övertid för att arbeta under helgerna för att vi ska kunna presentera nya stöd. Att säga att regeringen har tagit julledigt är väldigt respektlöst mot dem, inte bara de opolitiska tjänstemännen utan också mot många andra, jag själv inkluderad, som har jobbat över helgerna för att vi skulle kunna presentera nya stöd i dag. Vi har jobbat oerhört intensivt hela vägen sedan coronakrisen började och vidtagit historiskt stora åtgärder för att säkerställa att kommuner och regioner har tillräckliga resurser till sjukvård, äldreomsorg och kollektivtrafik och att vi kan hjälpa livskraftiga företag att överbrygga den här krisen. Vi har naturligtvis också jobbat över helgerna. Jag har haft väldigt många samtal och möten under helgerna. Med detta sagt presenterade vi redan i december en lång rad förlängningar av stöden. Mycket av detta presenterade vi dessutom innan en del av de nya restriktionerna kom. Det handlade bland annat om att vi fördubblade möjligheterna till skatteanstånd, att vi förlängde korttidspermitteringen ända fram till juni och att vi förlängde omställningsstödet. Nu under helgerna har vi arbetat med ytterligare förändringar, och några av dem kunde vi presentera nu på morgonen. Vi fortsätter naturligtvis med det arbete som vi har gjort under helgerna. Vi har inte slutfört allting, och det är klart att det kommer ytterligare åtgärder som vi kommer att kunna presentera framöver. Detta har varit möjligt tack vare att vi har jobbat under helgerna. "Småaktighet" är kanske inte det bästa ordet att använda, Edward Riedl, när du försöker ge intryck av att alla de som har arbetat nu under helgerna har legat och latat sig.
Fru talman! Låt mig först säga att det som finansministern menar är respektlöst är att vi hävdar att regeringen gick på semester. Men det var ju precis detta som hände! Regeringen tog semester och valde att inte presentera lösningar för att rädda jobb och företag när man presenterade skärpta restriktioner. Det är detta som kritiken handlar om. Jag har inte kritiserat några opolitiska tjänstemän på Regeringskansliet, utan jag har kritiserat regeringen. Regeringen presenterar skärpta restriktioner och går sedan på jullov och väljer att inte komma med stöd. Vi moderater jobbar fram förslag under jul och nyårsledigheten, kallar ihop finansutskottet och lägger fram förslagen. Sedan kommer regeringen tillbaka och lägger fram precis samma förslag som sitt eget! Det är jättebra att vi får igenom bra politik för att rädda jobb och företag. Men min fråga till ministern i interpellationen gäller mönstret: Moderaterna tar fram förslag som man lägger fram och driver igenom, många gånger tillsammans med regeringen, och sedan står regeringen i efterhand och låtsas som om man själv har gjort arbetet och tagit fram förslagen. Det är detta finansministern skriver i svaret. Om det är något som är respektlöst, fru talman, är det en finansminister som kommer till riksdagen och hävdar att hon har gjort arbete som andra har gjort. Det tycker jag är respektlöst. Men låt oss ta en annan fråga. Kan finansministern svara på hur det gick till när omsättningsstödet för enskild firma togs fram? Jag kan berätta hur min bild ser ut, så får finansministern gärna ge sin version av hur det stödet kom till, ett av de många stöd som vi har fått på plats. Min bild, och den går också att spåra tillbaka i allt som finns dokumenterat här i riksdagen, är att Moderaterna lade fram ett förslag om ett omsättningsstöd för enskild firma eftersom enskilda firmor inte hade fått något stöd. Vi fick också här i Sveriges riksdag samtliga partier att ställa sig bakom Moderaternas förslag. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen i juni, och då hade många levt utan lön i flera månader. Riksdagen sa till regeringen: Återkom skyndsamt till riksdagen med förslag på detta! Återigen följde regeringen samma mönster: Man gick på semester och tog sommarledigt. Det blir återigen Moderaterna som får pressa på. I augusti kallade vi samman finansutskottet igen för att snabbehandla detta. Då hotade vi regeringen med att vi skulle genomföra detta i riksdagen om regeringen inte ville göra det som riksdagen hade begärt. Då började regeringen delta i arbetet med att ta fram ett sådant stöd, och vi fick det på plats tillsammans under hösten. Det är bra, men det kom många månader för sent. Detta är min bild, och den går att följa i dokumentationen från Sveriges riksdag. Då är min fråga: Har finansministern en annan bild? När hon besvarar min interpellation på det sätt hon gör måste hon ha en annan bild av hur verkligheten ser ut, och jag skulle väldigt gärna vilja att finansministern redogör för den. Jag tycker fortfarande att det är småaktigt att ta åt sig äran för sådant som man faktiskt inte gör. Men jag är mycket intresserad av att höra finansministern berätta om hur omsättningsstödet för enskild firma kom på plats.

Fru talman! Edward Riedl har helt fel när han säger att regeringen tog julledigt efter att vi presenterat de nya åtgärderna. Hade vi gjort det hade det i dag inte varit möjligt att komma med de förslag som vi nu har lagt på riksdagens bord. Vi presenterade i dag en ny lagrådsremiss, och vi presenterade också förlängda omställningsstöd. Det hade inte varit möjligt om vi hade åkt på julledighet. Det kommer också ytterligare åtgärder som presenteras och som inte hade varit möjliga om vi hade varit på julledighet. Det är en helt felaktig verklighetsbeskrivning som Edward Riedl ger. Det finns en skillnad när man är i opposition jämfört med när man är i regeringsställning. Vi behöver presentera förslag som är konkreta och genomförbara. Det finns andra krav på de förslag som regeringen presenterar jämfört med de förslag som en opposition presenterar, till exempel om ett större stöd till egenföretagare. Det är en skillnad, och det är naturligt. Det är regeringen som styr riket. Oppositionen har inte samma apparat som vi har i Regeringskansliet. Men detta gör också att när jag presenterar förslag behöver de vara genomarbetade. Det är helt korrekt att det var ett tillkännagivande från riksdagen om att vi skulle ta fram ytterligare stöd till egenföretagare. Men ytterligare stöd till egenföretagare är ingenting som man snyter ur sig i en handvändning, utan det kräver en del arbete. Därför arbetades det med det under sommaren, och vi kunde sedan presentera detta under hösten. Det var inte så att det fanns ett konkret förslag från Moderaterna som var lätt genomförbart, utan det krävdes att vi kunde arbeta i Regeringskansliet med att ta fram ett sådant förslag. Det berör väldigt många personer, så vi hade också ett ganska hårt arbete med att få fram hur man praktiskt skulle hantera detta, vilken myndighet som skulle kunna ta emot ansökningarna och vilka myndigheter som hade kapacitet att betala ut stödet. De mest naturliga myndigheterna, både Tillväxtverket och Skatteverket, var ju fullt upptagna med att betala ut omställningsstöd och stödet till korttidspermittering. För mig är det viktigt att verklighetsbeskrivningen blir korrekt. Det har varit arbete i högt tempo i Regeringskansliet och i regeringen under jul och nyårshelgerna för att vi ska kunna presentera bland annat de förslag som vi har presenterat i dag.
Fru talman! Jag lyssnade på det som finansministern sa i det senaste anförandet. Jag tycker att man ska tolka varandra välvilligt, så jag ska försöka tänka att jag har missförstått interpellationssvaret. Jag förstod interpellationssvaret som att finansministern tyckte att det var regeringen som hade tagit fram och gjort detta. Men nu förstår jag att finansministerns bild är denna: Om Moderaterna tar fram förslag, lägger dem på riksdagens bord och får igenom dem och riksdagen ger uppdrag till regeringen att återkomma med anledning av förslagen - det är så arbetsfördelningen mellan riksdag och regering ser ut - gör regeringen sedan det som Moderaterna har föreslagit. Det stämmer ju. Det är en helt korrekt beskrivning från finansministern. När man är överens i Sveriges riksdag om vad som ska göras måste regeringen sedan göra det arbetet. Man har opolitiska tjänstemän som gör detta på Regeringskansliet. Då har jag en sista fundering jag vill ta upp med finansministern, fru talman. Om det är så här stämmer min bild. Då är den korrekt såtillvida att vi bara har missförstått varandra när det gäller allt det som jag har frågat finansministern om. Det är på det sättet att finansministern inte försöker ta åt sig äran för att ha lagt fram dessa krisstöd. Det finansministern i så fall har menat är att regeringen har gjort det som riksdagen och framför allt Moderaterna har tagit fram förslag om. Man har gjort det rent praktiskt sedan - bara så att vi förstår varandra och vad vi menar. Om det är på annat sätt förstår jag inte det finansministern säger i sitt interpellationssvar, fru talman. Där får man nästan bilden av att finansministern tycker att det är hon och regeringen som har gjort detta jobb. Det är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Det är därför jag har försökt få svar av finansministern på konkreta frågor - det har vi alltså inte fått.

Fru talman! Sanningen är: Ganska ofta när Moderaterna har lagt fram ett förslag har vi kommit ganska långt i arbetet med att utforma det förslaget. Tittar man på en tidslina kan man också se att vi har presenterat förslag på en konkretionsnivå som inte hade varit möjlig om vi inte hade haft en längre beredningstid än tiden från det att Moderaterna sagt att man borde göra någonting till att regeringen presenterar ett konkret förslag. Men det har också funnits tillfällen, till exempel när det gäller omsättningsstödet, där Moderaterna har krävt något i riksdagen och regeringen sedan har gått hem och gjort jobbet. Det har alltså varit både och. Sanningen är att vi har haft en ganska bra dialog och ett ganska bra samarbete under denna kris. Det är i alla fall min bedömning. Jag sätter ett stort värde på de samtal, det samarbete och de kontakter som jag har haft med Elisabeth Svantesson. Jag tycker att hon är en hedervärd och bra person. Men vilken situation är vi i nu? Regeringskansliet jobbar stenhårt med att ta fram nya stöd. Vi har också jobbat under julhelgerna. Nu har vi dock lagt tid på att ta fram underlag till denna interpellationsdebatt. Riksdagsledamöter har såklart all rätt i världen att ställa interpellationer. Det är ett viktigt instrument som naturligtvis ska användas. Men Edward Riedl har kallat mig till riksdagen för att debattera om vem som hann först med att säga sig vara för det ena eller det andra förslaget. Sedan kallar Edward Riedl mig småaktig i samma interpellationsdebatt. Jag behöver inte säga mycket mer än så. Jag tycker att detta talar väldigt tydligt för sig självt.